Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. En god landsbygdsutveckling bygger på många enskilda initiativ och på att människorna slåss för sin bygd — men också på att regering och riksdag fattar beslut som går i rätt riktning. Jag har vid en genomgång av regeringens förslag under senare år till riksdagen funnit ett femtiotal förslag som klart motverkar kampanjen ”Hela Sverige skall leva”. Däremot är det mycket svårt — för att inte säga omöjligt — att finna regeringsförslag som går i rätt riktning. Fru statsråd! Det är absolut nödvändigt att regeringen slutar att dra resurser från landsbygden — en positiv landsbygdsutveckling måste bygga på att landsbygd, småorter och småkommuner behandlas rättvist av regeringen. Europarådets kampanjer — t.ex. Landsbygd 90 — har genom folkrörelserna, inte minst genom studieförbundens insatser, lett till att många enskilda initiativ — och byalagsinitiativ — nu har arbetats fram runtom i vårt land. Initiativen bygger många gånger på att de av regering och riksdag tagna besluten när det gäller ekonomiska spelregler också fortsättningsvis skall gälla. I en Västerbottentidning framträder en tjänsteman från länsstyrelsen och uttalar att glesbygdsstödet nu är slut, efter att det bara har förflutit fyra månader av budgetårets tolv. Att efterfrågan har ökat beror på landsbygdskampanjen. Det är ju positivt — men då måste också pengar ställas till förfogande. Pengar saknas i dag i många län för att de skall kunna svara positivt på alla de ansökningar som kommer att strömma in under året. Före valet uppträdde förre industriministern på Skansen och verkade vara mycket positiv för landsbygdsutveckling. Det rent konkreta bestod i att den regionalpolitiska utredningen skulle få alla förslagen. Det är bra, men, fru talman, det är ingen bra lösning på dagens problem. Regering och riksdag måste på ett positivt sätt gå in nu, omedelbart. Det duger inte att länsanslagen tar slut under första halvan av det statliga budgetåret. Regeringen måste omedelbart lägga förslag till riksdagen om tilläggsanslag till länen. Från centerns sida anser vi dessutom att pengar måste avsättas till ett speciellt landsbygdsutvecklingsanslag. Men det krävs också basinvesteringar. Regeringens 80-talspolitik när det gäller pengar till länsvägnätet har också varit förödande. Anslagen till länsvägnätet har minskats på ett dramatiskt sätt. Centern föreslår att krafttag tas under den kommande tioårsperioden för att förstärka och belägga återstående grusvägnät. En god landsbygdsutveckling och en utveckling av landsbygdens näringsliv kräver farbara vägar. Dagens jordbruksdebatt måste leda till att det öppna landskapet bevaras, att landsbygden får en viktig roll när det gäller den framtida energiförsörjningen och att lika hårda miljökrav ställs på utländska jordbruksprodukter som på svenska. Med andra ord: ett renhårigt uppträdande mot den i dag lilla jordbruksbefolkningen. Sammanfattningsvis, fru talman: — Det behövs omedelbart ett tillskott på några hundra miljoner kronor till länsanslag och landsbygdsutveckling. — Regeringen måste i sitt allmänna budgetarbete sluta upp med att lägga fram för landsbygden negativa förslag. — Regeringen måste låta landsbygden och landsorten få sin rättmätiga andel av t.ex. väganslag och kommunikationer — och det agerandet måste följa genom hela statsbudgeten. Med andra ord: Det behövs ett miljardprogram för landsbygdsutveckling. ”Hela Sverige skall leva.” En omläggning av regeringspolitiken i den riktningen är livsviktig för landsbygden, för landsbygdens småorter och för den majoritet av våra kommuner som har stor omgivande landsbygd. Men, fru minister — en omläggning av regeringspolitiken i den riktningen är också bra för våra överhettade områden. Trycket på bostadsmarknaden, transportoch vägsystemen minskar. De sociala frågorna, vård och omsorg, kan också lösas på ett bättre sätt. Inte minst skapas det möjligheter att komma till rätta med de allt besvärligare miljöproblemen. Fru talman! Hittills har regeringens insatser i Landsbygd 90, och tyvärr också i dagens svar, bestått av ord, ord, ord. I det praktiska regerandet har det däremot kommit många negativa beslut. Fortsätter regeringen på det sättet, kommer de positiva stämningar som studiekampanjer och folkrörelser skapat att vändas i sin motsats. Det får inte ske! Därför kräver centern ett miljardprogram för landsbygdsutveckling. Det är bra ekonomisk politik. Det är god miljöpolitik. Det är rättvisepolitik. Det är att övergå från ord, ord, ord = Prot. 1988/89:28
Fru talman! Ord, ord, ord, sade Börje Hörnlund — det var ganska många ord på slutet. Det är ändå så att det praktiska regerandet har givit prov på positiva resultat. Det kanske är därför som Börje Hörnlund visar en sådan otålighet? Vi kan se det på effekterna av de regionalpolitiska anslagen, som har fördubblats, vi kan se det på siffrorna från skogslänen, vi kan se det på utvecklingen av investeringar och vi kan se det när det gäller sysselsättning och arbetsmarknad i hela landet. Vi har fortfarande obalans. Det är därför vi inte ger upp, och det är därför vi fortsätter att stödja och positivt diskutera bl.a. glesbygdskampanjen. Att låta den regionalpolitiska kommittén pröva de uppslag som kommit fram via landsbygdskampanjen kallar Börje Hörnlund för passivitet. Men det är ju ingenting som hindrar att vi under tiden som regionalpolitiska kommittén diskuterar de här förslagen lyfter upp enskilda förslag och idéer både lokalt, regionalt och centralt. Det kan man naturligtvis göra, och vi behöver inte vänta till 1990 på t.ex. en proposition. Det vore bra om det fanns litet mer hos Börje Hörnlund av den entusiasm som faktiskt präglat landsbygdsutvecklingen. I interpellationen säger Börje Hörnlund: ”Medan gräset gror dör kon”. Ja, Börje Hörnlund, visst gror gräset, men inte kommer kon att dö på grund av passivitet eller ovilja från regeringens sida. Nej, dör kon så är det därför att Börje Hörnlund har gjort den så nedstämd att den inte längre förmår att äta av det friska gräset.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern meddelade att glesbygdsstödet har ökat. Historien bakom det hela var att socialdemokraterna 1982 var helt emot länsanslagen. Sedan har de ökats genom att regeringen lidit ett antal voteringsförluster i denna kammare, och de förlusterna har varit bra för landsbygden. Vad jag egentligen vill säga till arbetsmarknadsministern i dagens inlägg är: Ta nu initiativ och fyll på dessa anslag, så att man kan svara upp mot alla de positiva ansökningar som nu ligger inne! Då slipper arbetsmarknadsministern lida ytterligare förluster i denna kammare. Jag är alltså fylld av välvilja gentemot arbetsmarknadsministern. Jag umgås dagligen och stundligen med människor på landsbygden, och jag vet att det finns positiva stämningar och att man vill göra insatser. Men då kan vi bara inte vänta två tre år på att den regionalpolitiska utredningen skall komma med positiva förslag. De förslag som är lagda i budkavlesäckarna hittar man i stor utsträckning igen också i centerns motioner till denna riksdag. Visa litet samarbetsanda, arbetsmarknadsministern, så blir det väldigt bra för landsbygden!

Fru talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig hur regeringen tänker kombinera ansträngningarna att å ena sidan genom olika arbetsmarknadspolitiska insatser, exempelvis med yrkesutbildning, utnyttja den inhemska arbetskraften och å andra sidan verka för en harmonisering med EG som ger de svenska företagen en obegränsad tillgång på kvalificerad arbetskraft. I dag har vi en stor efterfrågan på arbetskraft. Krav har ställts från olika håll på att öka arbetskraftsinvandringen. Jag har i det sammanhanget uttalat att det är min bestämda uppfattning att det är de i landet bosatta arbetssökandena som i första hand skall komma i fråga för de lediga arbetena. Detta framgår också av den proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder som regeringen nyligen förelagt riksdagen. I den sägs också att några förändringar i den nuvarande ordningen inte bör göras. I propositionen föreslås en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder som skall underlätta för arbetsförmedlingen att ta till vara den arbetskraft som finns i landet. Det är också viktigt att företagen ser om sin arbetsmiljö för att på så sätt underlätta rekryteringen. När det sedan gäller Sveriges närmande till EG sker detta arbete enligt de riktlinjer som regering och riksdag fastställt. En anslutning till EG:s fria arbetsmarknad skulle sannolikt knappast innebära arbetskraftsomflyttningar i sådan omfattning att svårigheter skulle uppstå på den svenska arbetsmarknaden. Det finns dock en rad frågor som ytterligare måste utredas när det gäller arbetskraftsrörlighet mellan Sverige och övriga Västeuropa. Inom regeringskansliet pågår ett arbete med att kartlägga och bedöma existerande och planerade regler på arbetsmarknadsområdet inom EG. Detta får sedan jämföras med motsvarande svenska regler, och en bedömning får göras av vad en svensk anslutning till en fri europeisk arbetsmarknad skulle innebära för bl.a. våra möjligheter att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. Jag vill slutligen understryka att regeringens höga ambitioner inom arbetsmarknadspolitikens område med upprätthållande av full sysselsättning kommer att väga tungt i de överväganden som måste göras när det gäller Sveriges deltagande i den västeuropeiska integrationsprocessen.

Fru talman! Målsättningen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och för regeringens uttalade ekonomiska politik är full sysselsättning. I dag redovisas, som arbetsmarknadsministern säger, en ökad efterfrågan på arbetskraft. Vi i vpk menar dock att den redovisade efterfrågan på arbetskraft delvis är fiktiv. När man talar om dessa saker skall man komma ihåg att omsättningen på arbetskraft i de svenska företagen i dag är större än någonsin, samtidigt som företagen redovisar en ökad efterfrågan på arbetskraft. Den redovisade efterfrågan på arbetskraft skall också ses mot bakgrund av att tre av fyra som i dag söker jobb inom den svenska industrin inte får anställning. Ända uppemot 80 I av dem som söker arbete hos Saab-Scania får inte anställning. När vi nu talar om den ökade efterfrågan på arbetskraft skall vi även Prot. 1988/89:28 komma ihåg att det i dag pågår en utslagning på de svenska arbetsplatserna. 21 november 1988 Antalet olycksfall på arbetsplatserna har ökat — för närvarande mer än SG 100 000 om året, och det blir ytterligare en ökning. Antalet olyckor på OMEG öetdssven; arbetsplatserna har således ökat från 20 000 till 40 000. Antalet människor Skaarbetsmarknaden som årligen blir förtidspensionerade är nu 50 000. Armén växer av dem som inte behövs, som inte passar in på den svenska arbetsmarknaden i dag. Den ökade efterfrågan på arbetskraft som i dag redovisas inom svensk industri skall nämligen ses mot bakgrund av de allt högre krav som industrin ställer på arbetskraften. Kraven växer på en skräddarsydd arbetskraft — prestationsmässigt, åldersmässigt och utbildningsmässigt. Det är den arbetskraft som industrin har i dag. Att det efterfrågas så mycket arbetskraft beror just på detta. Låt oss anta att industrin inte kommer att ha den obegränsade tillgång på kvalificerad arbetskraft som den vill ha — bakom de allt större krav på arbetskraftsimport som reses från olika håll finns det som jag här har nämnt. Vad händer då? Jo, industrin blir tvungen att se över miljön på arbetsplatserna, för att kunna behålla de arbetare som den har, för att minska dagens stora omsättning på arbetskraft. Men om industrin inte får den obegränsade tillgång på arbetskraft som den nu har, blir man tvungen att se över lönenivån. Man kan också blir tvungen att förlägga tillverkning till glesbygden, där det bevisligen finns arbetskraft. Vidare kan man bli tvungen att se över produktionsmetoderna och vidta åtgärder, så att också svenska ungdomar kan finna det intressant att jobba inom industrin. Så är det nämligen inte i dag. I den mån de jobbar inom industrin ser de sitt arbete som en tillfällig sysselsättning i avvaktan på någonting annat. Det är mot den bakgrunden som vi skall se den ökade efterfrågan på arbetskraft som redovisas i dag. Om industrin förändrar sina produktionsmetoder och sin arbetsmiljö — som exempelvis Volvofabriken i Kungälv har gjort — blir det ingen brist på arbetskraft. Därför är det mycket riktigt att, som arbetsmarknadsministern gör i dag, säga nej till kravet på ökad arbetskraftsimport. Frågan är bara om arbetsmarknadsministern kan säga nej även framöver, när vi skall ansluta oss till EG:s gemensamma arbetsmarknad. Arbetsmarknadsministerns nej till ökade krav på arbetskraftsimport utgör ju en del av den svenska modellen. Den svenska modellen förutsätter, och det praktiseras i dag, dels att man stimulerar till ökad ekonomisk tillväxt, dels att man genom politiska beslut och restriktioner åstadkommer den fördelning som vi har i vårt samhälle, dvs. genom att tvinga individer och företag att anpassa sig till de politiska beslut som vi suveränt fattar här. Ett närmande till EG innebär att vi avstår från vår suveränitet. Det gäller således att på grund av givna förutsättningar i Sverige, genom politiska beslut som vi fattar, åstadkomma en fördelning — dvs. vad vi kallar den svenska modellen. Frågan är: Kan man upprätthålla den svenska modellen, kan man upprätthålla den i Sverige praktiserade fördelningspolitiken, kan man upprätthålla en jämlikhetspolitik och kan man upprätthålla en arbetsmiljö politik, trots ett närmande till EG? Det vore mycket intressant att få svar av arbetsmarknadsministern på dessa frågor.

Fru talman! Först skulle jag vilja säga att Alexander Chrisopoulos anslår en ton av misstänksamhet gentemot övriga länder i Europa. Detta grundas på förutsättningen att det bara är Sverige som har någonting att ge, medan Sverige aldrig någonsin har någonting att få vare sig av kunskaper eller av framtidsplanering etc. när det gäller arbetsmarknaden. Vi i Sverige har en god strategi för arbete och sysselsättning. Den har förvisso sina problem. Den är således inte till alla delar fullkomlig, utan den behöver ständigt förändras. Men trepartssamarbetet och arbetsmarknadspolitikens uppläggning för den fulla sysselsättningen är mycket bra. Från andra länder kommer man till Sverige — det gäller både länder med starkt konservativa ledningar och länder med kommunistiska ledningar — för att se på vilket sätt vi arbetar med just arbetsmarknadspolitiken. Det finns inget som talar emot. Det här intresset skulle ju också göra det möjligt för Sverige att förmedla våra kunskaper till andra länder när det gäller synen på den fulla sysselsättningen. Vi får i dag signaler från mycket väl kända ekonomer ute i Europa om att man i dag är mera intresserad än man var för bara fem sex år sedan av att ta reda på vilka problem den höga arbetslösheten för med sig för hela samhället. Alexander Chrisopoulos talar om en fri europeisk arbetsmarknad. Det finns ju redan i dag en fri nordisk arbetsmarknad, som vi är glada för. Människor skall kunna röra sig fritt i Norden, även som arbetstagare och med sina familjer. Den är en viktig tillgång. Sett i det perspektivet skulle också den europeiska arbetsmarknaden kunna ses som en tillgång. Jag tror personligen inte att det blir så stora massomflyttningar i en fri europeisk arbetsmarknad, som Alexander Chrisopoulos redovisar. Men den finns ännu inte, utan det är många steg kvar att diskutera. Som jag sade i mitt första inlägg, skall vi i Sverige självfallet hålla fast vid det som vi betraktar som vår politik, som är viktig för svenska medborgare, och ta med det i en diskussion om hur vi skall söka kontakter i Europa. Jag förutsätter då att den svenska modellen, med arbetsmarknadspolitiken med den fulla sysselsättningen som det viktigaste inslaget i den ekonomiska politiken, och med jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, som är en mycket viktig målsättning och förutsättning, också förs över i diskussionen om en harmonisering med de europeiska länderna. Jag vet att de är intresserade av just den svenska arbetsmarknadens sätt att fungera. Därför känner jag mig inte orolig i det perspektivet. Jag kan hysa oro av andra skäl. Vi har tidigare diskuterat koncernfackligt samarbete — som vi kan återkomma till senare — och det inger större oro i fråga om löntagarnas inflytande. När det gäller arbetsmarknadspolitiken, jämställdheten och rörligheten är jag inte riktigt så orolig som Alexander Chrisopoulos tycks vara.

Fru talman! Vilka förutsättningar finns det för att den svenska modellen skall förverkligas? Jo, det första är ekonomisk tillväxt, och det andra är restriktioner och beslut inom nationalstaten som tvingar individer och företag att anpassa sig till de förhållanden som råder i dag. Detta är naturligtvis en grund för arbetsmarknadsministern att säga nej till arbetskraftsimport i dag. Och just detta nej, dessa politiska restriktioner som åläggs företag plus den ökade efterfrågan på arbetskraft, tvingar företagen att anpassa sig därefter, att utnyttja den inhemska arbetskraften, att anställa eller utbilda invandrare, kvinnor, handikappade och övriga som inte passar in i deras mall. Just detta utgör styrkan i den svenska modellen. Men frågan är hur det blir om Sverige harmoniserar sig med den gemensamma marknad som EG i dag aviserar, där det inte förekommer sådana förutsättningar. Då kan arbetsmarknadsministern inte längre säga nej till arbetskraftsimport. Nu säger arbetsmarknadsministern att jag ser pessimistiskt på förutsättningarna i de andra europeiska länderna. Ja, men glöm inte att det finns 17 miljoner arbetslösa i Europa! Glöm inte att fackanslutningen i de flesta europeiska länder är 10—20 96! Glöm inte att det inte är en tillfällighet att vi i Sverige har den svenska modellen, som bygger på våra förutsättningar! De förutsättningarna är en aktiv facklig verksamhet och en mycket stark förankring av arbetarrörelsens organisationer i den svenska arbetarklassen. De förutsättningarna finns inte i Europa. Arbetsmarknadsministern säger vidare att övriga länder i Europa ser den svenska modellen som en förebild och försöker efterlikna den. Men har de förutsättningar för det? Vad är det då som tvingar svenska företag att finna sig i den rättvisa fördelningspolitiken och utnyttjandet av den svenska arbetskraften? Jo, de tvingas av två skäl, dels av behovet av ökad arbetskraft, dels av politiska beslut. Om företagen inte tvingas av dessa förutsättningar föredrar de att fortsätta med en rovdrift av människor och miljö där de anser detta vara lönsamt, på grund av att deras drivkraft är den företagsanpassade lönsamheten och inte samhällsintresset.

Fru talman! Jag är internationalist. Jag lever, även om det för många kan ses som en illusion, i den mycket fasta förvissningen om att löntagarna i alla länder förr eller senare kommer att kunna slåss för sin rätt på lika villkor. I det perspektivet, Alexander Chrisopoulos, ser jag på Europa. Jag kan aldrig acceptera att löntagare ute i Europa inte skall ges samma möjligheter som löntagare i Sverige. Det är i det perspektivet jag vill närma mig Europa. Sverige skall som nation självfallet inte ge upp ansvaret för den fulla sysselsättningen, för det som är riktigt och bra i arbetsmarknadspolitiken, för det som gör att svenska löntagare, de anställda i företag, kommuner och landsting, skall ha en bra arbetsmiljö, trygga anställningsförhållanden, inflytande över sina villkor osv. Det är just det förhållandet att det finns 17 miljoner arbetslösa i Europa som har fått västeuropeiska ekonomer att fundera över den s.k. kontantlinjen, som har varit gällande i de flesta av dessa länder. Man har nämligen upptäckt att det faktum att en hög arbetslöshet pressar ned inflationen, som man tidigare trodde, inte längre är relevant. Nu är arbetslösheten så hög att den inte längre kan användas, med ett vårdslöst uttryck, för att pressa ned inflationen. Man är helt enkelt tvungen att tänka om. De flesta av dessa arbetslösa har ställts helt och hållet utanför arbetsmarknaden och konkurrerar inte längre där. Detta är tyvärr den bistra verkligheten i Europa, som Sverige aldrig kan acceptera att hamna i. Vi aktiverar ju dem som tillfälligt blir arbetslösa för att de alltid skall kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Vi kan aldrig acceptera ett två tredjedelssamhälle. Med detta som utgångspunkt ser jag också på Europa.

Fru talman! Internationalist är jag också, men jag ser inte på samma sätt på internationalismen som arbetsmarknadsministern. Jag upplever inte att det är internationalism att överge demokratiska och fördelningspolitiska rättigheter, som arbetarklassen i Sverige har tillkämpat sig, för att anpassa sig till en mycket lägre nivå, som gäller i Europa, till förmån för marknadskrafternas hypotetiska tillväxtmöjligheter. Det är vad det är fråga om. Jag måste säga till arbetsmarknadsministern, att vi i Sverige har kommit i en situation i kapitalismens utveckling där de multinationella företagsintressena inte längre sammanfaller med samhällsintresset, utan kommer i direkt motsättning till det. Det som är intressant ur deras företagsekonomiska utgångspunkter innebär ett avsteg från den svenska suveräniteten. Ett närmande till den gemensamma europeiska arbetsmarknaden innebär att Sverige måste överge rättigheter som har uppnåtts under åratal med facklig och politisk kamp.

Ärarbetsmarknadsministern beredd att acceptera att svenska företag skall kunna anlita utländska entreprenadföretag för sysselsättning i Sverige och på så sätt kringgå den svenska fackföreningsrörelsens avtal, den svenska lagstiftningen och den svenska lönenivån?
Fru talman! Svaren på frågorna är: Nej, nej och nej.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som tyvärr, som vanligt när det gäller statsrådet Gradin, inte innehöll mycket av värde. Grundfelet med statsrådet Gradin är att hon inte tycks begripa vad EG är. I förra veckan sade Simone Veil, f.d. president i EG-parlamentet, vid en EG-konferens i Älvsjö följande: ”En del länder vill vara med i EG utan att ge upp sin nationella suveränitet och sina särdrag. Det går inte, för EG skall bli politisk union med gemensam utrikesoch försvarspolitik.” I EG-ideologernas teoretiska tidskrift European Affairs dras riktlinjerna för framtids-EG upp i en artikel med titeln Beyond 1992 av Peter Ludlow, chef för Centre for European Policy Studies. Enligt Ludlow vilar framtids EG på fem pelare: Gemensam valuta och en gemensam centralbank, en Samma sak uttrycktes för övrigt om politisk union i den socialdemokratis-= I dd oo oood re ka s.k. Berlindeklarationen häromveckan. Jag vill fråga om statsrådet Gradin verkligen inte inser att EG inte är en harmlös handelssamarbetsorganisation utan syftar till att bilda en union av samma enhetskaraktär som Förenta Staterna eller Sovjetunionen? Herr talman! Jag har alltså ställt tolv konkreta sakfrågor kring EG underkastelsens följdverkningar. Av tidsskäl kommer jag inte att hinna beröra mer än några av Anita Gradins uteblivna eller felaktiga svar. Jag frågade vem som företräder miljörörelsen, den sociala välfärden, konsumentskyddet, kvinnorörelsen och fredsrörelsen i regeringens EG arbete. Statsrådet svarade att EG-apparaten har förankring i samhällslivets skilda områden. Men jag fick inte svar på frågan: Vem är det som företräder miljörörelsen, den sociala välfärden, konsumentskyddet, kvinnorörelsen och fredsrörelsen bland alla näringslivsdirektörerna i rådet för Europafrågor? Jag frågade: Hur skall Sverige efter avveckling av gränskontrollerna kunna skydda sig mot narkotikasmugglare och terrorister? Statsrådet svarade med god dag yxskaft. Hon hoppas att det inte skall bli något sämre skydd. Men EG-målet är ju att nationsgränserna inom EG skall bli som länsgränser, dvs. helt utan gränskontroll. Kommer Sverige att medverka i detta, ja eller nej? Jag frågade också om miljöpolitiken. Statsrådet lämnade då ett mycket anmärkningsvärt svar. Hon säger kategoriskt och utan reservation att EG-anpassningen innebär att det blir högre skyddsnormer, bättre arbetsmiljö, förstärkt konsumentskydd och bättre arbetsvillkor. Men i den västtyska tidningen Der Spiegel, där man också kan antas veta vad det handlar om, sägs det: Miljöskyddet har ingen prioritet i EG. EG-invånarna har fått vänja sig vid att EG:s ministerråd enas om minsta gemensamma nämnare. EG-kommissionen har ingripit mot västtyska smogregler, danska returglas och holländska avgasregler. Der Spiegel säger: Dieses Europa? Nein danke. I den svenska fackliga tidningen SIF-tidningen sägs följande. ”Om vi går medi EG: Skyddet för hälsa och miljö försvinner.” Tidningen ger en lång rad konkreta exempel på detta. Då måste jag fråga: Står statsrådet fast vid att EG-harmoniseringen inte kommer att försämra en enda miljöskyddsregel, inte fördröja en enda konsumentskyddsåtgärd, inte medföra införsel i Sverige av en enda hälsovådlig i Sverige förbjuden vara? I statsrådets svar ges ett mycket kategoriskt besked. Jag måste tolka det som att vi, om vi kan påvisa ett enda undantag från detta, också har påvisat att statsrådet har farit med lögn i Sveriges riksdag, och då kommer det givetvis, antar jag, att leda till konsekvenser som statsrådet själv begriper innebörden av. Jag frågade om EG-anpassningen blir möjlig att förena med en avveckling av kärnkraften. Återigen svarade statsrådet god dag yxskaft. Hon hänvisade till avvecklingsbeslutet i riksdagen. Men i 80 § i EG:s vitbok sägs det att det skall skapas en gemensam intern nukleär marknad. Hur skall vi förhålla oss 7 till den? Hur skall vi kunna stoppa export av kärnteknik och import av kärnavfall? Jag frågade också om neutraliteten. På den frågan fick jag inget svar alls. En av EG-kommissarierna, Narjes, har sagt att den inre marknaden också skall gälla försvaret, alltså den inre marknad som Sverige skall anpassa sig till. Tidningen Ny Teknik hade rubriken ”EG en egen vapensmedja”. Skall Sverige ingå i den inre marknaden för vapen eller inte? Herr talman! Den gröna rörelsen i hela Europa säger ja till vidgat europeiskt samarbete. Den säger ja till att människor får röra sig fritt. Studenter får givetvis tågluffa i hela Europa. Men vi inom den gröna rörelsen säger nej till en västeuropeisk supermakt. Vi tror att man skall ta de regionala och de lokala frihetssträvandena på allvar. Vi stöder t.ex. esternas krav inte bara på egen kultur utan också på egen centralbank och egen valuta. Det finns många andra exempel. Jag vill därför rikta en avslutande fråga till Anita Gradin: Stöder statsrådet esters och letters, palestiniers och judars strävan efter politiskt och ekonomiskt självbestämmande? I så fall: Vad är det för fel på den gröna ståndpunkten att också Sverige har rätt att slå vakt om sin nationella suveränitet?

Herr talman! Genomförandet av vitbokens närmare 300 förslag för att man i Europa till år 1993 skall förverkliga de fyra friheterna, dvs. den gränslösa gemenskapen inom gemenskapen för människor, varor, tjänster och kapital, går nu snabbt. Före utgången av detta år kommer förslag från EG-kommissionen att föreligga på nästan alla områden. Vi kan redan nu räkna med att EG:s ministerråd fattat beslut i cirka hundra av dessa punkter. Som jag ser det är det en märklig och betydelsefull process som nu pågår för en ökad personlig frihet och ett ökat välstånd för medborgarna i Europa. Både regering och riksdag har starkt understrukit att man i Sverige vill delta i denna process. I Ingemar Eliassons interpellation, som han på grund av FN-uppdrag har bett mig att ta emot svaret på, ställs frågan om hur långt Sverige kommit i dessa strävanden. Först vill jag gärna säga att jag tycker att statsrådet avgivit ett bra och innehållsrikt svar på de interpellationer som har framställts — på den punkten delar jag ingalunda den föregående talarens uppfattning. Integrationsarbetets bredd, som statsrådet beskriver, är väl tecknat, men det kunde naturligtvis ha utökats ytterligare. Det handlar inte minst om individens rätt att röra sig fritt i Europa, att studera, att arbeta och bosätta sig, att äga sommarstuga, att teckna försäkring osv. Vi får aldrig glömma bort att det grundläggande för det samarbete som länderna inom EG bedriver är just att öka välstånd och frihet för människorna inom Gemenskapen. Det är få aspekter som berör individen som samhällsmedborgare som inte också berörs av EG-arbetet. När det gäller en del av de ekonomiska konsekvenserna kan vi notera att man bland småföretagare inom EG, bl.a. i Tyskland, hyser en viss oro för vad som kommer att hända 1992—1993. Man motsätter sig inte alls att processen skall gå vidare utan man ser de stora möjligheterna. Proceduren medför förvisso en omställning som kan bli ansträngande för de mindre och Prot. 1988/89:29 medelstora företag som finns inom EG. Därför är det så mycket större 22 november 1988 anledning för de mindre och medelstora företagen i Sverige, som ju inte. Mao rA tillhör EG, att se till att deras position i detta arbete förs fram så långt att de med tillförsikt vågar se framtiden an. Statsrådet talar i svaret om EG-arbetsgrupper inom regeringskansliet som har i uppgift att gå igenom vitbokens bestämmelser — jag vet att man sällan vinner särskilt många poäng genom att betona vad man tidigare sagt, men jag kan ändå inte låta bli att erinra om att kravet på att detta skulle göras återfanns i folkpartiets motion från januari 1986. Det är roligt att arbetet nu har kommit i gång. Som statsrådet säger är det ett svenskt mål att få till stånd en dialog med EG på alla områden. Det är en bra ambition som vi har. Jag har tagit del av de skrivelser som ligger till grund för den här framställningen, och det är utmärkt att detta finns nedtecknat. Dess värre tvingas vi konstatera — jag tror att vi gör det tillsammans — att det tills vidare dock huvudsakligen rör sig om en svensk önskelista, men vi vet ännu inte om jultomten kommer med presenter till några snälla barn. Under en resa nyligen fick jag klart för mig vilken betydelse det har att vara med på ett tidigt stadium. Jag träffade företrädare för ett franskt företag, som i dag avsätter ca 95 9 av sin försäljning inom Frankrike. Nu har företaget tillsammans med andra företag i andra EG-länder genom ett gemensamt forskningsprojekt börjat etablera kontakter. Hittills har inte forskningsprojektet blivit godkänt — man missade första gången och försöker nu andra gången — men enligt chefen för det här företaget är det kanske inte själva forskningsresultatet som är det centrala, utan att man genom detta har börjat umgås med varandra, kommit med nya idéer som man gemensamt kan genomföra. Där ser han betydelsen av att vara med på ett tidigt stadium, vilket Sverige inte är på ett antal av dessa viktiga områden. Vi är inte med när det gäller COMETT. Vi är inte med när det gäller studentutbyteet. Vi är inte med när det gäller den offentliga upphandlingen. Vi är automatiskt inte medi många av de forskningsprogram som pågår. Jag vill fråga om statsrådet delar min uppfattning att det på grund av denna begränsning kan vara fara för att vi visserligen kanske kommer med någon gång, vilket är bra, men att vi inte är med från starten och att vi därigenom på många områden kan komma i ett sämre läge än vad vi annars skulle göra.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gradin för svaret på min interpellation. Dess värre måste jag konstatera att några av frågorna som jag ställde inte har blivit särskilt mycket belysta. Statsrådet kanske har möjlighet att här under debatten ytterligare utveckla sitt svar. Intresset för EG-frågorna har utan tvivel ökat mycket påtagligt under den senaste tiden. Det sveper fram en våg över landet med information om EG, debattartiklar, nyhetsreportage och även konferenser. Det ligger mycket gott i detta, men det finns också anledning att höja ett varnande finger. En stor del av vad vi nu upplever komma från visst håll påminner mycket om det som vi upplevde på energiområdet under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Det är viktigt att vi slår fast att Sverige tillhör Västeuropa. När man lyssnar till debatten, kan man ibland få intrycket av att vi tillhör någon annan del av världen. Sverige tillhör faktiskt Västeuropa historiskt, kulturellt och ekonomiskt. Vi har också gemensamma värderingar med övriga västeuropeiska länder i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet osv. Detta är oerhört väsentligt och avgörande som grund för vårt fortsatta deltagande i den västeuropeiska integrationen. I Sverige har vi alltid värderat sysselsättningen högt. Det är också viktigt att vi framöver markerar just betydelsen av att vi i vårt land har en hög sysselsättningsgrad och att vi har ett näringsliv som består av stora och små företag. Industristrukturen ute i Europa genomgår för närvarande ganska stora förändringar, vilka även kommer att påverka Sveriges näringsliv. Det pågår en omfattande internationalisering, och genom den kommer Sveriges näringsliv stegvis att få förändrade villkor. Fusionen mellan t.ex. ASEA och Brown Boveri kommer naturligtvis i förlängningen att skapa andra förutsättningar och även kanske problem och nya villkor här hemma i Sverige. Detta kan medföra regionala balansproblem som vi har anledning att vara observanta på. Även om en ökad internationalisering av näringslivet kan ge svensk industri tillgång till nya marknader, måste vi vara på vår vakt mot en utveckling som kan leda till ökad sårbarhet för vissa regioner. I sitt svar markerar statsrådet regeringens inställning på en rad områden. Hon slår fast att ett närmare samarbete med EG inte skall få till följd en social nedrustning, en försämrad yttre miljö osv. Med anledning av detta vill jag fråga: Finns det en motsvarande ambition på regionalpolitikens område? Innefattar detta även att inget medlemsland skall behöva sänka sina ambitioner när det gäller regionalpolitiken, som i vårt land är ett viktigt och prioriterat område — åtminstone för centerpartiets vidkommande? Här i Sverige har vi utan tvivel sett en snabb koncentration av människor och kapital till ett fåtal storstadsregioner. Makten och ägarkoncentrationen i näringslivet har också ökat. Det är uppenbart att Sveriges balansproblem inte har full motsvarighet i de tätbefolkade, kontinentala industriländerna. Även om det finns regionala balansproblem ute i Europa, har de en helt annan karaktär än vad vi är vana vid här hemma. Vad som är viktigt och vad jag efterlyser i statsrådets svar är vilken ambition på detta område som regeringen är beredd att uppställa för att fungerande service, sysselsättning och välfärd i alla delar av vårt land skall kunna vidmakthållas. Priset för vårt samarbete med EG-området får inte vara att Sverige blir Europas Norrland. I så fall kanske Norrland och glesbygdsområdena kommer i en ännu svårare situation än den som i dag råder. Därför efterlyser jag statsrådets svar på den här punkten. Jag efterlyser också statsrådets svar beträffande åtgärder för att stärka småföretagen i det här arbetet. De stora företagen kan alltid ta sig in bakom EG:s murar, men vilka åtgärder har vi för att främja de små företagen? Det är bra att småföretagen numera ingår i EG-rådet. Det har vi från centern länge efterlyst, och jag hälsar med tillfredsställelse att de nu har fått säte och plats i EG-rådet. Men det är viktigt att klara ut hur vi skall främja småföretagen och kunna Prot. 1988/89:29 | hjälpa dem i förhållande till Asea Brown Boveri, Volvo, SAAB och de andra 22 november 1988 stora drakarna, så att vi kan upprätthålla sysselsättning och god välfärd över OmSverige och EG hela landet. Vi har i Sverige arbetat på det regionalpolitiska området med olika insatser, t.ex. stöd till företagsetableringar, reducering av fraktkostnaderna, sänkning av arbetsgivaravgifterna osv. Är statsrådet beredd att i det integrationsarbete som pågår hävda Sveriges rätt att även framgent få använda sig av de metoderna för att kunna skapa regional balans och arbeta för välförd över hela landet? Till sist vill jag säga: Det är viktigt, som statsrådet har framhållit, att beträffande samarbetet på utbildningsområdet ha möjlighet för studenter att röra sig mellan olika universitet, ha ett studentutbyte osv. Det är viktigt att sådant får komma Sverige till del, och jag vet att statsrådet arbetar för detta. Jag har på denna punkt ingen anledning att ha någon avvikande mening.

Herr talman! Tillväxten ökar ute i Europa utöver tidigare prognoser. Redan nu börjar således de gynnsamma effekterna av den europeiska integrationen göra sig gällande — långt tidigare än vad även optimistiska bedömare vågat tro. Den oväntat positiva ekonomiska utvecklingen på kontinenten är ett memento för Sverige. Den understryker vikten av vårt eget närmande till Europa. Om Sveriges av riksdagen fastlagda europapolitik lyckas eller misslyckas att nå sina mål kommer att vara av avgörande betydelse för våra möjligheter att utveckla välfärd och livskvalitet under 1990 och in på 2000-talet. Sverige måste delta i och vara med och realisera ”de fyra friheterna”. Medborgarnas Europa, som är en av målsättningarna för EG-samarbetet, lockar med nya, rika livsoch utvecklingsmöjligheter för varje svensk. Arbetet på det gränslösa Europa har viktiga mänskliga och sociala dimensioner. Europapolitiken måste nu accelerera. Medan utvecklingen inom EG nu går snabbt — kommissionen har lagt fram 206 av de 285 direktiv som måste genomföras för att den interna marknaden skall realiseras — utvecklas förbindelserna mellan Sverige och EG långsamt. Det är hög tid att regeringen vid sidan av förhandlingsarbetet också strävar efter autonom anpassning till vitbokens regler där så är möjligt. Riksdagen måste fortlöpande föreläggas förslag härom. Jag uppskattar den redovisning som Anita Gradin har lämnat här i dag men måste samtidigt konstatera att den är vag i konturerna. Under innevarande mandatperiod kommer de europeiska samarbetsfrågorna att vara bland de allra viktigaste som riksdag och regering har att ta ställning till. Riksdagen har rätt att kräva att vara informerad om den utveckling som sker. Regeringen bör därför ge en redovisning i samlad form till riksdagen. Till sist några ord till Per Gahrton. Per Gahrton använder gärna kvinnor som tillhygge i sin egen Europanegativism. I går var det Margaret Thatcher, i dag Simone Veil. Mest förvånar mig kanske Per Gahrtons förkärlek för 1 Margaret Thatcher. Hon är för EG men vill ha ett EG som är öppet mot både öst och väst. Hon vill inte bekämpa byråkratin på hemmaplan för att få den ersatt av en superbyråkrati i Bryssel. Hon önskar ett Europasamarbete baserat på marknadsekonomi och ekonomisk frihet. Hon är för Europa men slår samtidigt vakt om det nationella. Per Gahrton och miljöpartiet ser bara svårigheter och nackdelar med EG-samarbetet. Han förtiger de stora möjligheter som EG-samarbetet kommer att öppna för EG:s medborgare: att studera, arbeta och bosätta sig var de önskar i medlemsländerna. Svenska ungdomar får i dag inte delta i EG:s utbildningsprogram. Det får danska ungdomar. Svenskar har i dag svårt att få arbetstillstånd i EG-länderna. Detta är beklagliga fakta, som endast kan påverkas i samverkan med ett förhoppningsvis välvilligt EG. Det är förvånande att man inom miljöpartiet är så isolationistisk och ointresserad av att i samverkan med andra folk söka lösa de stora framtidsfrågorna. Detta isolationistiska synsätt går igen inte bara i inställningen utan också vad gäller handelspolitiken och formerna för det internationella umgänget, där bilaterala kontakter förespråkas. Miljöproblemen är i allra högsta grad gränslösa och måste, vid sidan av de nationella ansträngningarna, lösas i europeisk och internationell samverkan. En kraftfull miljöpolitik fordrar ekonomiska resurser. Herr talman! Spanjorer, engelsmän, tyskar, fransmän och danskar ger inte upp den nationella identiteten för att de är medlemmar i EG. Att delta i det europeiska samarbetet skall för svensk del innebära inte ett uppgivande av det svenska utan i stället en värdefull vitalisering av den del av det svenska som är europeisk.

Herr talman! Inom de olika departementen pågår ett intensivt arbete för att anpassa Sverige till vad krafterna bakom och inom EG kräver. På kommunikationsdepartementet arbetar bl.a. departementsrådet Claes Göran Sundelius, och han har specialuppdraget att följa de övernationella direktiven. Han säger helt frankt: På teleområdet är vi redan mer eller mindre accepterade som ett EG-land. Intervjun med det citerade uttalandet säger mer än tusen undvikande ord av Anita Gradin. Jag anser att det handlar om Sveriges suveränitet, som ju är beroende av beslut på en rad viktiga samhällsområden, bl.a. kommunikationsområdet. Då blir det ett spel för galleriet, om debatten gäller EG medlemskap eller inte EG-medlemskap enbart med hänvisning till neutralitetsbegreppet. Om Sverige redan har gjort allt som EG kräver på teleområdet i fråga om uppluckring av det statliga monopolet, bolagiseringar osv. — detta har vi också sett följderna av under den senaste veckan, när vi noterat vad som händer vid Teli i Sundsvall — då handlar det om ren underdånighet gentemot ett överstatligt system som Sverige inte ens formellt tillhör. Det handlar dessutom om en anpassning som gör Sverige extra sårbart om det saknas parlamentarisk kontroll. Det är ingen hemlighet att just kommunikationsdepartementet är det departement som har de mest intensiva EG-förhandlingarna. I hela världen arbetar starka ekonomiska krafter för att omstöpa hela transportstrukturen, för att därmed få kontroll över större delar av infrastrukturen i länderna. För att visa sin goda vilja — det jag nyss kallade underdånighet — har majoriteten i den lagstiftande församlingen här redan gått före alla andra länder, t.o.m. EG-länderna, genom att anpassa sig till vitboken på kommunikationsområdet. På beställning av de västeuropeiska bilkoncernerna deltar Sverige nu också i ett forskningsprojekt inom Eureka. Det kallas Prometheus och syftar till en total samordning av hela den västeuropeiska landsvägstrafiken. Den skall övervakas i ett storebrorssystem genom satelliter, och den skall datoriseras för att göra det möjligt att fördubbla, ja t.o.m. fyrfaldiga bilismen inom 50 år i Sverige. Svenska skattebetalare bidrar ovetande till detta monstruösa bilprojekt genom statliga Televerket, Vägverket, STU m.fl. Men det mest anmärkningsvärda är att också vapenfabrikanter, elektroniktillverkare och bilkoncerner deltar i denna intressegrupp, som måste ses som en filial till de ännu större bolagen inom och utom EG. Vilken inblick har Anita Gradin i detta projekts svenska del? Vilken inblick har Anita Gradin i det s.k. IT4-arbetet, som har pågått under en tid i Sverige? Med utgångspunkt från detta: Kan Anita Gradin garantera att Sveriges suveränitet inte luckras upp genom det intima samarbetet? Herr talman! Anita Gradin nämnde för en stund sedan, i talarstolen, EG som en lyckad miljöpartner, om jag förstod det hela rätt. Med hänvisning till det jag har berättat om Prometheusprojektet och om lagstiftningen på transportområdet, där Sverige redan har gått i spetsen för att anpassa sig till EG-krafterna, skulle det innebära att vi får bättre miljö med ökad bilism och fler tunga transporter på landsväg samt med privatiserad järnväg, vilket vi nu hör den ena parollen efter den andra om från bl.a. SJ:s ledning. Är det så Anita Gradin och regeringen ser på miljösamarbetet med EG? Hur skall man annars tolka alla de steg som regeringen och riksdagsmajoriteten hittills har tagit i denna riktning. EG-propositionen är inte det tunga, men det enda dokument vi har att tillgå, eftersom vi aldrig har fått se vitboken och inte ens har fått den översatt. Jag har hört mig för, och det anses från ansvarigt håll att den är för krånglig för att förstås av svenska folket. Men på s. 65 i EG-propositionen, som regeringen har skrivit, står följande: ”Inom EG har fattats beslut om att järnvägarnas offentliga förpliktelser som trafikrörelse bör minskas, att de skall sträva efter en högre grad av affärsmässighet. — — — Samtidigt säger den svenska regeringen i EG-propositionen att detta är precis vad den själv syftar till. Tror Anita Gradin att denna EG-anpassning kan garantera svensk suveränitet och att den kan garantera att vi kan ta viktiga steg åt rätt håll i miljöhänseende? Miljön har varit den viktigaste frågan för svenska folket under de senaste åren.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

Att säga detta, liksom att säga att Sveriges medlemskap i EG är oförenligt med neutralitetspolitiken är enligt min uppfattning en meningslös fras, som mest tjänar till att leda EG-debatten på ofarliga sidospår. De problem som är förknippade med Sveriges anslutning till EG:s gemensamma arbetsmarknad låter sig inte fångas i begreppet neutralitetspolitik. Det är en fråga om svensk politisk suveränitet. Det råder inget tvivel om EG:s inställning till de olika ländernas suveränitet. Simone Veil, tidigare president för Europaparlamentet, säger att suveräniteten inte tolereras. En del länder vill vara med i EG utan att ge upp sin nationella suveränitet och sina särdrag, säger hon, och det går inte. Klarare än så kan man inte beskriva EG:s inställning till de olika ländernas suveränitet. Detta är den väsentligaste frågan i EG-debatten och den fråga vi bör diskutera. Herr talman! Efterkrigstidens nästan krisfria och av historiska skäl mycket gynnsamma ekonomiska utveckling gav möjligheter till en framgångsrik reformistisk politik, den s.k. svenska modellen. Den består i princip av två faktorer, dels en ekonomisk tillväxt på kapitalistiskt ekonomiska grunder, dels en aktiv och rättvis socialoch fördelningspolitik som blir möjlig genom politiska beslut. Förankringen i arbetarrörelsens organisationer och hos det arbetande folket är stark inom ramen för nationalstaten. Den s.k. svenska modellen är känd i världen för sitt sociala skyddsnät, sitt pensionssystem, sin rättvisa fördelning, sin arbetsmarknadslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning OSV. Det vi diskuterar i dag, i samband med EG-debatten, är om vi i Sverige skall överge den politiska suveränitet som är förutsättningen för en rättvis fördelningspolitik, för den svenska modellen. Det vi väljer i samband med en anslutning till EG:s gemensamma arbetsmarknad är en möjlig tillväxt för framför allt den multinationella svenska industrin, i form av ökade marknadsandelar och vinster. Det finns inga som helst garantier för att dessa skall användas till ökade investeringar i Sverige eller till ökat välstånd för det svenska folket. Vad är det som säger att den ökade ekonomiska tillväxten för den svenska industrin skall komma just Sverige till godo på en marknad i Europa som omfattar 320 miljoner människor, samtidigt som man frånsäger sig den politiska suveräniteten, att inom ramen för nationalstaten åstadkomma en rättvis fördelning av den ökade tillväxten? Det innebär i princip att socialdemokraterna och regeringen, i samband med anslutningen till EG:s gemensamma arbetsmarknad, avsäger sig möjligheten att påverka de återstående resterna av en reformistisk politik, vilket i sin tur förutsätter en autonom ekonomisk politik inom ramen för nationalstaten. Det förvånar mig att debatten inom det socialdemokratiska partiet inte är mer omfattande rörande denna för arbetarrörelsen så viktiga fråga. Vi riskerar att förlora rättigheter och fördelar som har åstadkommits efter decennier av kamp, för att den svenska industrin skall ha vissa tillväxtfördelar som vi inte kan kontrollera eller rättvist fördela.

Herr talman! Vi är naturligtvis tacksamma för en sådan här debatt, eftersom den ger tillfälle att syna många partiers kort. Jag kan inte underlåta att börja mitt anförande med att ägna en viss uppmärksamhet åt dels miljöpartiets inlägg, dels det egendomliga förhållandet att miljöpartiet här strider på samma barrikader som kommunisterna. Man undrar naturligtvis varför miljöpartiets företrädare använder den typ av språk som han gör här, varför han använder den typ av bilder som han gör. På något vis upplever jag bilden av hunden som skäller så högt och ilsket därför att den är rädd. Då undrar jag på nytt: Varifrån kommer miljöpartiets upphetsning i den här frågan? Kan det helt enkelt vara så, vilket förefaller sannolikt just med hänsyn till deras samspråk med vpk i saken, att miljöpartisterna är rädda för den form av consensus som ligger i all internationell samverkan? Det är en teori som får ett visst stöd, om man betänker att just vpk står här och talar om nationell suveränitet och nationalstatens storhet. Samma politiskt ideologiska rörelse som har sjungit Internationalen i 60—70 år, och som samtidigt har förtryckt ett stort antal folk i Östeuropa, talar här om nationalstatens suveränitet. Den sortens suveränitet som unnades de östeuropeiska och baltiska staterna är verkligen inte någonting som Sverige eftersträvar. Jag vill nu vända mig till statsrådet Gradin och säga att det här svaret, som uppenbarligen låg på ambitionsnivån att täcka 15—20 frågor och därför kom att innehålla väldigt mycket material men ytterst litet av profil, i varje fall innehåller ett par fasta punkter som jag skulle vilja ta fasta på. Statsrådet säger på första sidan att den svenska ekonomin har blivit alltmer sammanvävd med den internationella och framför allt med den västeuropeiska. Det är ju så det är. Vår värld är under utveckling, Alexander Chrisopoulos, Viola Claesson och Per Gahrton. Utvecklingen står inte still. Det fanns nationalstater också på medeltiden, små grevskap som sakta växte fram till nationalstater av mellaneuropeisk typ. Världen står inte still, och vi befinner oss i en spännande utveckling med alltmer samband mellan människor och nationer. Att i den tiden försöka hindra utvecklingen genom hänvisning till det nationalstatsbegrepp som har utlöst krig i människogeneration efter människogeneration kan inte vara annat än ett närmast sjukligt sökande efter argument för en egen oförsvarbar ståndpunkt. Tillbaka till statsrådet Gradin och ett något lägre tonläge. Statsrådet har här på en punkt, tycker jag, gjort sig skyldig till en eftergift i debatten, som jag gärna vill gå till rätta med. Statsrådet säger — det står på s. 6 i interpellationssvaret — att regeringens inställning är att inte acceptera social nedrustning, försämrad yttre miljö, minskat konsumentskydd osv. Detta är självklart. Men inte är det väl Europas avsikt heller att åstadkomma en social nedrustning osv.! Varför höja garden till försvar mot ett angrepp som inte spelas ut, som inte finns? Genom att statsrådet går till försvar uppfattar ju dessa debattörer som företräder den internationella fientligheten att deras angrepp är berättigat. Sanningen är naturligtvis den att de europeiska nationerna i precis lika hög grad som Sverige och i många hänseenden i högre grad än Sverige har ett starkt miljöengagemang, ett starkt engagemang för arbetsmiljön. Låt mig påminna debattörerna om att i Act unique finns ett särskilt avsnitt inrymt, där man tar upp nödvändigheten av att EG i dess fortsatta arbete behandlar arbetsmiljöfrågorna. Ett bättre uttryck för att det som jag säger är korrekt kan jag inte finna. Samma ambitionsnivå finns naturligtvis i Europa som i vårt land. Vi svenskar måste sluta tro att vi är bäst. Vi är en del av Europa och ingenting annat. Till sist, Per Gahrton: Hänvisningen till Europas bristande miljöpolitiska engagemang och de exempel på det som Per Gahrton gav var fel. Kanske är det just så att Per Gahrton behöver läsa litet mer i Romfördraget om vad det verkligen betyder. Men det faktiska exempel jag tänkte på var de danska returglasen. Danskarna har ett stort engagemang i sitt returglassystem och sin avsky för plastflaskor och aluminiumburkar. När danskarna stod på sig och höll på sin miljöpolitik, då vek sig EG-kommissionen och accepterade att Danmark på nationell basis fick lösa den frågan. Det är så vi skall se den europeiska utvecklingen. Europa är för oss, vi är för Europa.

Herr talman! Prometheus är ett forskningsprojekt som i första hand syftar till att göra bilarna både säkrare och miljövänligare. Spola Sveriges medverkan i den forskningen, säger Viola Claesson. Jag tycker att det är ett otroligt uttryck för isolationistisk inskränkthet. Per-Ola Eriksson tog upp frågan om att Sverige inte får bli ett Europas Norrland. Nu kanske man inte skall utmåla Norrland som en särskilt avskräckande del av Sverige. Regionalpolitiskt är det naturligtvis obestridligt att Sverige inte bör bli ett överblivet område i Europa. Därför är det oerhört väsentligt att Sverige får medverka fullt ut i integrationsprocessen. I annat fall finns det en betydande risk för utarmning av svensk industri, svenskt jordbruk, svenskt skogsbruk och svensk forskning, och att det därigenom också långsiktigt blir svåra konsekvenser för sysselsättningen i Sverige. Regeringen framhåller med rätta att den inte tänker betala ett pris i form av social nedrustning, försämrad yttre miljö, försämrad arbetsmiljö, minskat konsumentskydd osv. Jag måste fråga Anita Gradin om EG har krävt av Sverige att vi skulle betala ett sådant pris. Om sådana krav har rests från EG:s sida vore det naturligtvis intressant att få dem redovisade. Såvitt jag vet har några krav av det här slaget inte framställts. Då är det kanske ett slag i luften att säga så här. Om ingen kräver detta av oss finns det heller ingen anledning att värna oss mot sådana krav. EG är en föregångare just när det gäller integrering mellan demokratier. Det innebär naturligtvis att staterna uppger ett nationellt självbestämmande i utbyte mot att få del av ett utbyggt medbestämmande på alla de områden som integrationen omfattar. Sverige vill vara med i integrationen, men så länge vi inte är medlemmar får vi avstå från att delta i medbestämmandet. Enligt min uppfattning kan detta långsiktigt inte vara en begränsning som är tillfredsstäl lande. Ju längre integrationsprocessen pågår, desto mer beroende blir vi inom allt fler områden. Utan detta medbestämmande som endast medlemskapet ger kommer vi på sikt i ett kolonialliknande beroende av EG. Därför vore det oklokt av oss att utesluta medlemskap på sikt. En öppenhet på den punkten är också innebörden av den kompromiss, det consensusbeslut, som riksdagen fattade i våras.

Herr talman! Jag skall bespara kammaren en noggrannare redogörelse för hur jag brukar vara ute och ”isolera mig” i både Europa och andra delar av världen. Nästa vecka tänker jag isolera mig ner till Karlsruhe och Die Griänens kongress. De skall anta ett Europaprogram som är minst lika kritiskt som det som vi har i miljöpartiet De gröna. De vet definitivt vad de talar om. De är nämligen med både i EG och i Europaparlamentet. Talet om isolationism är bara ett sätt att komma bort från sakfrågorna. Det handlar inte om samarbete med Europa utan om smyganslutning till en västeuropeisk supermakt. Det är detta som det handlar om, och det är det som vi diskuterar. Statsrådet Gradin sade att jag talade som om regeringen ville att Sverige skall gå med i EG, och så skulle inte vara fallet. Det handlar i stället om samordning på alla områden utom säkerhetsoch försvarspolitik, sade hon. Problemet är emellertid att detta oundvikligen leder till en fait accompli-situation om 10 eller 15 år, vilket också näringsutskottets ordförande Lennart Pettersson har sagt i en bok. Detta kommer att medföra att vi inte har något alternativ om 10 till 15 år. Då måste vi legalisera, så att säga, det de facto-medlemskap som kommer att uppstå. Ett annat problem för regeringen är ju att varje gång som vi i miljöpartiet visar ett besvärande exempel på vad EG-anpassningen kan leda till säger regeringen att just i detta fall skall Sverige inte anpassa sig. Vi skall alltså inte anpassa oss till den inre kärnkraftsmarknaden. Vi skall inte anpassa oss till vapenmarknaden. Det skall inte bli sämre arbetsmiljö eller sämre miljö på andra områden osv. Summan av dessa påståenden, om de är sanna, blir ju, vilket EG-vänner mycket riktigt har påpekat, att det inte sker någon anpassning alls. Men säg då det i klartext, så kan vi föra en annan dialog. Det kan vi nämligen göra om det verkligen är så att ni tänker smita ifrån denna totala anpassning i alla andra avseenden än säkerhetsoch utrikespolitik. Vi har tagit det principbeslut som ni har fattat tillsammans med moderater, folkpartister och för den delen också centerpartister på allvar. Det är det beslutet vi kritiserar, och det är det beslutet som vi utgår från i denna diskussion. Jag får fortfarande dåliga svar. Representationen: Vem företräder miljörörelse, fredsrörelse, kvinnorörelse i den enorma apparat som ni bygger upp kring EG-frågorna? Storföretagen är väl företrädda. Fackföreningsrörelsen är betydligt sämre företrädd, men dock företrädd. Var finns alla de andra folkrörelserna? Gränserna: Jag tolkar statsrådets uttalande som att Sverige skall vara med om att förvandla nationsgränserna till länsgränser. Det är intressant för både dem som bekämpar knarket och för dem som vill smuggla in det. Det som han sade är helt fel. I själva verket har EG-kommissionen velat förbjuda returglas, men EG-domstolen har gett danskarna till hälften rätt. Det är alltså så vi skall ha det! Domstolar, där vi inte ens har medbestämmande, skall avgöra om vi skall få införa de miljöbestämmelser som vi själva vill ha. Nej, Anita Gradin, regeringen måste i klartext säga om den är beredd att föra oss in i EG eller om den anpassningen bara är en kuliss, eftersom regeringen verkligen skall göra alla dessa undantag.

Herr talman! Något måste jag säga till Nic Grönvall om förhållandet mellan internationalism och nationell suveränitet. Kommunisterna har alltid hävdat att vägen till internationalism går genom maximalt utnyttjande av de nationella särdragen och den nationella suveräniteten. Moderaternas inställning till nationalstaten däremot har förändrats. Från patriotiska och nationalchauvinistiska ståndpunkter på 20 och 30-talen har moderaterna nu övergått till den nyliberala inställningen att vilja avskaffa nationalstaten. Det förvånar inte mig, för moderater har alltid varit beredda att sälja den nationella suveräniteten för den kapitalistiska grynvällingen. Vi vet att det är på det sättet, så det förvånar oss inte alls. Hadar Cars talade om isolationism. Folkpartiet och Hadar Cars har tagit upp regeringens samtal med Japan om en frivillig begränsning av bilimporten till Sverige. Folkpartiets företrädare har t.o.m. tagit upp frågan i konstitutionsutskottet för granskning av om det gäller inskränkning av frihandeln. Samtidigt är Hadar Cars beredd att acceptera en anslutning till den gemensamma marknaden som ålägger oss ännu större restriktioner när det gäller import av japanska bilar. Det är en inställning till frihandeln som är fri från varje form av princip. Det är alltså inget annat än den s.k. krämarliberalismen som präglar folkpartiets inställning i det sammanhanget.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 En anslutning till EG innebär alltså att en del av den suveräna rätten att fatta politiska beslut i Sverige överflyttas från Sverige till EG. Hur kan ni garantera att efter en anslutning eventuella beslut som fattas i EG bibehåller alla de rättigheter som vi har i dag? Det är som sagt en fråga om suveränitet. Den svenska modellen förutsätter två principer: en ekonomisk tillväxt, men också suveräna inskränkningar genom politiska beslut i Sverige som ålägger individer och företag att finna sig i en fördelningspolitik till folkets gagn. Den suveräniteten säljer man bort i samband med en anslutning till den europeiska gemensamma marknaden.

Herr talman! Det är litet svårt att få någon bra struktur i den här debatten, som handlar om allt från returglas till gamla grevskap och japanska bilar. Detta kan möjligen bero på att det var för många interpellationer samman svetsade i ett svar — det kanske man får tänka på till en annan gång. Många som har sett koncentrationen här hemma känner förstås oro inför den ökade integrationen med risk för en ytterligare ökad koncentration av makt, människor och kapital — det kan man inte komma bort ifrån. Jag ville genom min interpellation efterlysa regeringens ambitioner på detta område när det gäller att skapa regional balans. Det var också det jag avsåg med mitt exempel om Norrland, en alldeles utmärkt landsända vilken, som Hadar Cars vet, börjar några mil norr om Stallmästaregården. Det är viktigt att ta några steg i sänder. Hadar Cars höll öppet för medlemskap, sade han. Jag tycker det är litet farligt att i det läge som vi nu befinner oss i, innan vi har slutfört analysen av vitboken och vidtagit de mått och steg som behövs under den här rundan, redan börja flagga för nästa steg. Då, vill jag säga till Hadar Cars, hänger inte jag med längre. Herr talman! Det är viktigt att vi från regeringen får ett klart besked. Jag vill därför fråga statsrådet: Är det rätt som jag har tolkat svaret, att regeringen är beredd att slå vakt om förstärkta regionalpolitiska åtgärder i det fortsatta arbetet med integrationen med EG? Och har jag tolkat statsrådet rätt, att man från regeringens sida också är beredd att göra speciallösningar för att främja de små svenska företagen, så att de skall kunna hävda sig i konkurrensen inte bara med de stora svenska företagen utan också med företag ute på kontinenten? Den svenska utgångspunkten måste, såvitt jag kan förstå och som vi från centerns sida vill markera, vara att Sverige inte ger avkall på rätten att göra insatser på regionalpolitikens område och för småföretagen. När det gäller småföretagen spelar förstås det nordiska samarbetet en betydelsefull roll för att de skall kunna komma ut på marknaden. Där gäller det att vi tar de steg som behövs, nämligen att få bort de handelshinder som finns mellan de nordiska länderna, och att vi främjar handeln på olika andra sätt också, i samband med att svenska företag växer sig fast i de nordiska länderna. I det sammanhanget måste svenska småföretag vara med. Sedan är det viktigt att de svenska småföretagen får vara med i det europeiska samarbetet för att bygga upp ett konkurrenskraftigt europeiskt näringsliv. Det får inte vara så att EG-samarbetet blir en gyllene sal för storföretagen.
Herr talman! Jag är glad över att Anita Gradin så klart deklarerat att regeringens arbete vilar på riksdagsmandatets gemensamma grund. Jag vill bara till Anita Gradin upprepa att jag är alldeles övertygad om att regeringen måste förbereda sig på att så småningom återigen ge riksdagen en samlad redovisning för det arbete som pågår. Nej, Per Gahrton, jag tror inte alls att Per Gahrton isolerar sig — Per Gahrton reser på De grönas miljökongress i Karlsruhe. Men hur är det för den svenska ungdom som inte har Per Gahrtons internationella kontaktnät och som vill studera vid ett europeiskt universitet men som står utanför de stora programmen, vilka nu gert.ex. dansk ungdom en chans att utveckla sig i Europa? Och hur är det för de svenskar som vill få arbetstillstånd och en ny chans ute i Europa? Jag känner till svenska ungdomar som redan upplever att de diskrimineras när de söker ett jobb, därför att arbetsgivaren vet att den här personen kommer att få väldigt svårt att få arbetstillstånd i England eller någon annanstans. Det betyder mycket i de framväxande servicenäringarna. Så vi kanske skall tänka på att suveräniteten också har någonting att göra med de enskilda människornas suveränitet. Jag är för min del alldeles övertygad om att svenska medborgare och svensk ungdom kommer att vilja få möjlighet att delta i medborgarnas Europa.

Herr talman! Anita Gradin hänvisar, för jag vet inte vilken gång i ordningen, till att det är ingenting nytt att vi är så exportberoende som vi är. Jag håller med om det, men har det inte någon gång tidigare under processens gång funnits möjligheter att göra någonting åt det? Detta exportberoende är nämligen inte enbart någonting positivt. Jag skulle vilja påminna om en skrift som gavs ut av socialdemokraterna — jag tror det var under redigering av Berit Rollén — strax efter valet 1976, i eftertankens kranka blekhet, skulle jag vilja säga, där Sören Mannheimer har ett mycket viktigt inlägg. 1976 är ju mycket länge sedan, men redan då var Sverige alldeles för exportberoende och importberoende; att detta hör ihop hoppas jag Anita Gradin håller med om. När det ser ut på det sättet, har ju Sveriges möjligheter att agera på det nationella planet redan inskränkts. Om man hänvisar till den felaktiga ekonomiska och övriga politik som har bedrivits under ett antal år och säger att vi är så exportberoende att det är lika bra att vi anpassar oss fullt ut, utom på en enda punkt, då är det en mycket märklig cirkelbevisning. Därför att man har börjat göra fel behöver man väl inte fortsätta att göra fel? Om jag vore i Anita Gradins kläder, skulle jag nog tycka att det var litet plågsamt att stå på samma barrikad i EG-debatten som den politiska högern, som ju under ganska många år klart har visat var den står i de här frågorna. Nu är det så, herr talman, att debatten i Sverige när det gäller EG, internationell handel och internationalism har snedvridits så till den milda grad just därför att det handlar om EG-medlemskap eller inte. Debatten rullar på, samtidigt som anpassning, harmonisering, lagstiftning och allt möjligt som inskränker Sveriges nationella suveränitet rullar på — som om detta inte påverkade vår land! Det är ju mycket bra att vitboken nu blir översatt, men det kom sent, måste jag säga. Herr talman! Man hinner inte med så mycket på tre minuter, men jag skulle önska att Anita Gradin ändå något litet svarade på de frågor jag ställde. De handlade om den anpassning på kommunikationsområdet som tar sig uttryck i att ett departementsråd går ut och säger: Nu är vi fullt ut accepterade som vore vi ett EG-land vad gäller transportfrågorna, miljöfrågorna och Sveriges suveränitet.

Herr talman! Det sista inlägget av Viola Claesson kan faktiskt motivera att jag börjar med att kritisera statsrådet Gradin, för det fattas en viktig bit, tycker jag, i förklaringen till hur vår svenska Europapolitik skall formuleras, nämligen vårt internationella åtagande utöver det europeiska åtagandet: det som vi har gjort inom ramen för GATT. Det är, Viola Claesson, ett uttryck för 100 nationers gemensamma strävan att utöka den sociala rättvisan mellan rika och fattiga länder, att stödja tillväxten i ekonomin och att bidra till ekonomisk styrka i alla delar av världen. Det är alltså vad som kommer till uttryck i GATT-avtalet — ett avtal om internationell solidaritet, ett avtal om de olika ländernas handel med och uppträde mot varandra på lika villkor. Jag nämner detta nu, eftersom det är något som jag hemställer att våra isolationister tänker litet grand på. 100 nationer har alltså samlats kring denna idé, och många nationer inom Comecon-blocket söker sig i riktning mot GATT-jurisdiktionen. Denna utgör nämligen ett ramverk, inom vilket vår Europapolitik måste formuleras, och den är också på sitt sätt en väg som Europapolitiken utgör en bit av. Detta framgår väldigt tydligt i jordbruksfrågorna. Hela världen står ju inför ett jordbruksproblem. Stora jordbruksblock står mot varandra. Om man inom dessa jordbruksblock inte kan komma fram till en lösning, kan Europa — som inom den Västeuropeiska gemenskapen utnyttjar 70 70 av sin budget för jordbrukspolitiken — komma att isoleras. Om Sverige då inte har del, engagemang eller en stämma i detta Västeuropa, kan vår jordbrukspolitik komma att hamna helt vid sidan av den väg som kan vara nödvändig för att det svenska jordbruket — ja, t.o.m. det svenska kultursamhället — skall kunna överleva. Det är en effekt som vpk och miljöpartiet står här och argumenterar för — dvs. att isolera Sverige från en internationell utveckling på detta utomordentligt viktiga område. Detta är närmast ofattbart!

Herr talman! Moderaterna har väl problem nu när Margaret Thatcher har avslöjat för dem att klassisk konservatism tjänar fler värden än krämarliberalismen. Det gäller nämligen också s.k. värdekonservatism och bl.a. viss respekt för nationell suveränitet. På den punkten delar vi Margaret Thatchers uppfattning, men inte på andra punkter. Man försöker springa ifrån genom att vädja till Sveriges ungdom å det grövsta och försöka inbilla ungdomarna att vi skulle vara emot att de får resa och studera fritt. Men sanningen är ju den att de största möjligheterna när det gäller studie-, arbetsoch rörelsefrihet finns i Norden, och Norden är inte någon politisk union. Men det behövs inte någon politisk union. Inte heller behöver man underkasta sig de multinationella företagen för att svenska ungdomar skall kunna röra sig fritt. Dessutom tror jag att man underskattar svenska ungdomar, om man tror att de i framtiden bara skulle vara intresserade av 12 av Europas 35 självständiga och suveräna stater. Ungdomarna kanske också är intresserade av att resa runt och jobba i det som brukar kallas Östeuropa, eller den del som med ett finare ord kallas Centraleuropa. Vad vi således strävar efter är ett samarbete på område efter område, där det är vettigt att samarbeta. Det gäller då hela Europa. För övrigt måste vi i många avseenden samarbeta med hela världen. Så försök inte med talet om isolationism och om att vi skulle vilja stänga in den svenska ungdomen! Det går inte ungdomarna på. Socialdemokratin har också uppenbara bekymmer. Nu försöker man med en ny linje 2-variant: medlemskap men inte riktigt formellt, inte så att det syns. Jag tror att det kommer att vålla en hel del problem, inte minst förtroendeproblem, efter hand som socialdemokratins väljare och medlemmar upptäcker hur grovt man sviker Tage Erlanders gamla ideal. Även för socialdemokratin borde det väl ändå vara en tankeställare, att denna politik lanseras just nu som innebär en mycket nära anknytning till och, enligt min uppfattning, i förlängningen medlemskap i en västeuropeisk supermakt. Just nu, när Centraloch Östeuropa äntligen börjar vakna, vågar alltså socialdemokratin ta på sitt ansvar att denna centralisering i Västeuropa till slut jagar liv i de övervintrande stalinisterna — som säkert är många — borta i Moskva, som kommer att säga: Se, de centraliserar i Västeuropa, de bygger en ny supermakt där! Hur skall vi kunna fortsätta att låta hela Östeuropa och Centraleuropa splittras upp? De kommer att få ett strålande argument i Sverige, som har betraktats — får vi hoppas — som ett ganska pålitligt, neutralt och överbryggande land. Nej, Sverige tillhör Europa, men Sverige tillhör inte Västeuropa. Det räcker med att titta på en karta för att se att Sverige ligger i Centraleuropa och tillhör Östersjöregionen och Nordsjöregionen. De som här talar historia glömmer tydligen att svenskar for inte bara i västerled utan också i österled för mycket länge sedan. Det kalla kriget och Stalin har gjort att Sverige har förskjutits i samarbetet, som har fått slagsida åt väster. Varför välja att smyga in Sverige i det västliga blocket just när det kalla kriget verkar börja töa? Man får leta efter mera olämpliga ögonblick.

Herr talman! Jag ber Anita Gradin om ursäkt, om hon har uppfattat det så att jag anklagar någon här för att denna debatt skulle vara snedvriden. Vad jag talar om är de försummelser som har gjorts under ett antal år, när debatten om anpassningen till EG inte har förts ut som om den angick hela svenska folket, vilket jag anser att den gör. Ett sätt att försöka slippa undan en debatt om vad problemen egentligen handlar om, dvs. suveräniteten — som Anita Gradin ännu inte med ett ord har berört — är att ta upp en debatt om medlemskap eller inte medlemskap. Är det inte så? Varstår Anita Gradin när det gäller suveräniteten? Jag skall försöka spetsa till frågan. När vi nu diskuterar anpassningen till EG och det alltså finns klara motståndare till den linjen, inom hela arbetarrörelsen och inom den fackliga rörelsen, låter det ibland som om ingenting ännu har skett. Vad jag försökte säga i mitt inlägg var att denna anpassning redan har gått oroväckande långt, så att jag och många med mig anser att den har naggat den svenska suveräniteten i kanten. För att få reda på var Anita Gradin och regeringen står skulle jag vilja fråga: Finns det i dag någon som helst skillnad mellan Anita Gradin och regeringen å ena sidan och högerpartierna, med Nic Grönvall och Hadar Cars som representanter, å andra sidan i synen på svensk suveränitet? Var menar Anita Gradin att gränsen går för samarbetet, anpassningen och underdånigheten gentemot EG? Jag tog tidigare några exempel och skall upprepa dem. Det var ingen tillfällighet att kommunikationsdepartementet, som första departement — om jag är riktigt underrättad — gav ut en underlagsrapport som offentliggjordes i Ds-serien, nr 1987:1, och som handlar om Sverige och EG. Där tar man klart och tydligt ställning för det som kallas EG-modellen. Konsekvenserna av detta är alltmer tung landsvägstrafik och allt mindre förutsättningar för järnvägen att fungera som den skall. Detta är alltså ett mycket viktigt miljöbeslut. Dessutom får stora transnationella bolag ett mycket större inflytande över den svenska transportpolitiken, vilket också naggar suveräniteten i kanten.

Herr talman! Jag blir riktigt rörd när jag hör Margaretha af Ugglas intresse för de svenska ungdomarnas möjligheter att studera och resa i Europa. I Sverige finns det i dag 120 000 ungdomar anmälda i bostadskön, varav 90 000 saknar bostad. Tiotusentals ungdomar går omkring med sina ägodelar i plastkassar, utan att ha en egen vrå att vara i. Kan man inte tänka sig att Margaretha af Ugglas visar ett intresse för de ungdomarna också? Till statsrådet vill jag säga att en anslutning till EG:s gemensamma europeiska arbetsmarknad innebär — och det är inte fråga om något som är förhandlingsbart — att den svenska fackföreningsrörelsen förlorar en del av sin suveränitet att träffa egna avtal vad gäller de svenska arbetarna i Sverige. En svensk anslutning till EG:s gemensamma marknad innebär att svenska företag kan anlita utländska entreprenadföretag, som kan komma hit till Sverige med egen arbetsstyrka. Genom att helt och hållet åsidosätta den svenska arbetsmiljölagstiftningen och svenska avtal om löner kan de utföra en viss verksamhet. Varje form av ingripande kan av EG uppfattas som protektionistiska hinder gentemot företag inom den gemensamma marknaden. Det är detta som är det mest väsentliga i vårt resonemang.

När Anita Gradin säger att vi från svensk sida inte är ute efter ensidiga fördelar och att vi kan bidra positivt på en rad områden, exempelvis de som jag nämnde, räknar hon då med att de områdena är förhandlingsbara? Var ligger i så fall det sista budet för att vi skall ansluta oss till den gemensamma marknaden i Europa?

Herr talman! Jag vill säga till Alexander Chrisopoulos att en del av de ungdomar som söker bostad kanske gärna skulle vilja få möjlighet att studera vid ett europeiskt universitet, om de kunde få ta del av de finansiella möjligheter som EG:s utbildningsprogram erbjuder. De kanske gärna skulle vilja få en chans att arbeta några år ute i Europa. Detta säger vpk nej till. Jag är helt övertygad om, Per Gahrton, att svenska ungdomar är tillräckligt kloka och tillräckligt verklighetsanknutna för att själva kunna se vad EG-samarbetet innebär och vilka möjligheter som därmed öppnar sig för dem. De är säkert också tillräckligt uppmärksamma för att kunna konstatera att miljöpartiet säger nej till Europasamarbete. Till Anita Gradin vill jag säga att ett utmärkt tillfälle att lämna en sådan samlad, fyllig redovisning som jag i dag har efterlyst är i anslutning till den handelspolitiska debatten.
Herr talman! Denna debatt och min interpellation handlar främst om EG och de problem som finns där. Men vi bör komma ihåg att det finns en värld utanför EG-området också. Vi får se på de länder i Europa som inte tillhör EG, och vi får se på våra möjligheter att ha handelsutbyte med östblocket. Den process som pågår i Estland och Lettland kan på några års sikt betyda oerhört mycket för svenskt handelsutbyte. Vi får inte heller glömma bort u-ländernas situation. Även om vi skall integrera oss med EG, så får det inte innebära att vi reser murar mot de länder som vi annars har ett intresse av att ha ett nära och intimt samarbete och handelsutbyte med. Statsrådet Anita Gradin har inte varit särskilt konkret i denna debatt. Hon har närmast givit en redovisning av hur läget är i dag. Gradin har inte särskilt mycket utvecklat de frågor som jag ställde angående vilka åtgärder som regeringen avser att vidta så att de mindre företagen med bibehållen självständighet skall få del av de effekter som en integration kan ge. Jag hoppas att Anita Gradin kan utveckla frågan i sitt nästa inlägg i denna debatt. En annan fråga gäller på vilket sätt som småföretagen, inom ramen för ett vidgat europeiskt samarbete, kan få del av den europeiska marknaden, ja t.ex. de olika forskningsprogrammen. Hur skall svenska småföretag få tillgång till forskningsprogrammen, och hur skall vi underlätta för dem att samverka med andra företag inom olika branscher på kontinenten? Det är frågor som den fortsatta EG-debatten måste kunna ge svar på. Jag hoppas som sagt att Gradin i sitt nästa inlägg även kan utveckla dessa frågor.

Herr talman! Det verkligt intressanta är det samarbete mellan Östoch Västeuropa som inletts, dvs. mellan EG å den ena sidan och länderna i Östeuropa å den andra. Det är framgångarna för frihet, demokrati och välstånd i Västeuropa som har gjort det nödvändigt med glasnost, perestrojka och den nya Sovjetledningens vilja till kontakter och öppning mot väst. Något behov av alliansfria medlare i den processen har det inte kommit uttryck för från vare sig Moskva eller Bryssel. Låt oss ändå hoppas att Sverige kommer med på ett hörn — om inte på annat sätt så via vårt frihandelsavtal med EG. Herr talman! Sveriges medverkan i integrationsarbetet i Europa innebär att vi förlorar självbestämmanderätt gradvis inom flera områden. Exempel på detta är den ensidiga svenska anpassningen till EG-beslut, som regeringen ser som en viktig metod för att utveckla Sveriges relationer med EG. Det här är också uttryck för ett minskat nationellt självbestämmande. Som vi vet har det redan hänt att riksdagen genom sina beslut anpassat svensk lag till vad EG har beslutat. Det förfarandet kommer säkert att upprepas flera gånger. Frågan om vårt växande beroende av EG kommer vi inte ifrån. Skillnaden mellan Sverige och länder som Danmark, Belgien och Irland är att Sverige inte har med några företrädare i den process som föregår beslutsfattandet inom EG. Vi har ingen plats i EG:s ministerråd, ingen kommissionär, inga tjänstemän i EG-kommissionen och inga riksdagsmän i Europaparlamentet. Inte heller har vi så många företrädare i de olika intresseorganisationerna som deltar i detta arbete i Europa. Därigenom avstår vi i Sverige från det medbestämmande som dessa länders politiker, tjänstemän och intresseorganisationer har. Vi nöjer oss med rollen som ett slags remissinstans till EG. Detta får vi alltså för närvarande vara nöjda med — och kanske är det också för närvarande tillräckligt. Riksdagen har lagt fast att de förhandlingar Sverige nu för med EG inte syftar till medlemskap. Men mer än så har riksdagen inte heller uttalat. Det är detta, herr talman, som är innebörden av consensusbeslutet.